Herr talman! Med hänsyn till att herr Axel Andersson under denna punkt även har berört en del andra punkter, kanske jag kan följa hans höga exempel. Detta lilla häfte på 30 sidor innehåller förslag till utgifter på omkring 3,7 miljarder kronor, och det kan då, såsom herr Axel Andersson också påpekade, förefalla något egendomligt att samstämmigheten synes vara så stor. Det är riktigt att skolväsendet har fått en i förhållande till andra områden rätt stor andel av anslagen; en 16—17-procentig ökning av sin tidigare mycket omfattande budget. Det råder alltså ingen tvekan om att skolväsendet i relation till andra områden — vi hörde nyss hur läget är inom polisväsendet — har blivit väl tillgodosett, men i relation till de skolpolitiska beslut vi fattat i riksdagen och som nu skall förverkligas, är det givetvis alldeles för litet. Emellertid är ju samhällsekonomien så hårt ansträngd, att det utrymme som vi har att verka inom är utomordentligt trångt. Därför har några reservationer av betydenhet kanske inte kunnat komma till synes. På själva byggnadsområdet har i fråga om grundskolan föreslagits en höjning med ungefär 60 miljoner kronor. Trots detta har departementschefen ansett sig nödsakad att i statsverkspropositionen = tillägga, att »Kungl. Maj:t, om det nu skulle visa sig att denna ökning av grundskoleramen är otillräcklig för att absolut oundgängliga skolbyggnadsprojekt skall kunna komma till utförande, bör äga medge den omfördelning mellan ramen för de gymnasiala skolorna och grundskoleramen som bedömes erforderlig». Detta publicerades den 11 januari. Samma dag skriver skolöverstyrelsen till Kungl. Maj:t och begär en omfördelning. Sedermera har ju också Kungl. Maj:t i år tagit från gymnasieskolorna 50 miljoner kronor och lagt på grundskolan. Jag har velat nämna detta, därför att det visar i vilket utomordentligt trängt läge vi nu befinner oss. Det framgår mycket klart av skolöverstyrelsens argumentering, att beloppet är ett absolut minimibelopp för att klara oundgängligt nödvändiga behov, så att inte reformen i vissa kommuner måste skjutas på framtiden. Skolöverstyrelsen konstaterar samtidigt, att redan de 180 miljoner kronor som gymnasierna har fått är för litet och att det kommer att behövas mera pengar. En tillfällig förskjutning kan inträda på grund av att kommunerna varit något sena i sin planering, men spörsmålet kommer tillbaka så snart planeringen är färdig. Jag har, herr talman, velat nämna detta för att visa att våra tillgängliga resurser, såsom vi nu kan se dem för det kommande budgetåret och kanske även för de därefter allra närmast liggande budgetåren, inte står i proportion till de behov som föreligger när det gäller att gå i land med våra skolpolitiska beslut. Vi har från högerns sida ånyo väckt en motion, där vi begär en genomlysning av tidsprogrammet. Behandlingen av denna motion är uppskjuten till hösten. Meningen är att vi till dess skall försöka få fram ytterligare material för att ge riksdagen ett mera sakligt underlag för ett ställningstagande i frågan. Trots läget har vi velat peka på några mindre detaljer. En sådan är frågan om nomadskolinspektören. Detta kan synas vara en bagatell, som man inte skall ta upp i samband med en budget på 3,7 miljarder kronor. Men detta är en fråga som tidigare förekommit i denna kammare och som ligger oss inom högerpartiet speciellt om hjärtat. Jag kan dela den uppfattning som framkommit i utskottsutlåtandet, nämligen att gruppen nomadskolebarn i och för sig är ganska ringa och att det kanske inte vore erforderligt att ha en inspektör speciellt för detta ändamål. Men detta har i stället inneburit ait den person, som innehaft denna tjänst, haft tillfälle att ägna sig åt de övriga aktiviteterna bland samerna, framför allt den kulturella verksamheten. Jag vill erinra om den diskussion vi hade beträffande anslaget till samernas tidning. Det fanns därvid inom riksdagen förståelse för behovet av en sådan, och det anslag som reservanterna den gången begärde blev beviljat. Det är i viss mån samma förhållande i dag. Det gäller ytterst att trygga möjligheterna för samerna att få behålla sin egenart och sin kulturella aktivitet. Jag tror inte det är korrekt att man vid länsskolnämnden i Norrbottens län skulle ha en man Över, vilket utskottsmajoritetens hemställan tycks innebä ra. Man föreslår nämligen att nomadskolefrågorna skulle överföras till en av dessa tjänster, vilket skulle ta en ringa del av tjänstemannens tid. Men vederbörande skall också överta hela den kulturella sidan, och jag befarar att denna verksamhet i det praktiska arbetet i så fall mer och mer skulle komma att falla bort. Det är denna omständighet som gör att vi velat stödja motionen om bibehållande av nomadskolinspektören och att en ny befattningshavare skall få ta hand om dessa frågor. Även om vårt ekonomiska läge just nu är besvärligt, tycker jag att det är en ganska självklar skyldighet att tillse att denna minoritet får behålla och vårda sin kulturella egenart och föra den vidare. Det är fråga om en så relativt ringa utgift att man bör kunna bortse från de direkt rationella synpunkterna och tillgodose detta mycket starka önskemål. Herr talman! Detta är faktiskt det enda av reservanternas förslag som vi ansett att vi vill stödja. Med detta har vi markerat att vi tillmäter denna fråga en särskild vikt. I övrigt innebär vårt ställningstagande inte att vi när vi t.ex. går emot reservation nr 1 skulle vara mindre intresserade av de rörelsehindrades problem. Det är ingalunda på det sättet, men det finns ett ganska stort antal konsulenter som biträder i olika sammanhang. Det får bli en angelägenhetsgradering från skolöverstyrelsens sida beträffande användningen av dessa konsulenter, och vi anser att frågorna om de rörelsehindrade givetvis bör ligga bland de absolut främsta i den graderingen. I en knapphetssituation tvingas man alltså att avstå från aktiviteter på andra områden, som i och för sig kan vara önskvärda men som vid en angelägenhetsgradering får stå tillbaka. Herr talman! Med detta vill jag alltså yrka bifall till reservation 3 under denna punkt.

Herr talman! Som redan har nämnts från denna talarstol har ecklesiastikdepartementet i år fått en uppryckning av medelstilldelningen som vi knappast hade väntat oss. Vad gäller driftbudgeten kommer 663 nya miljoner till i år, och lägger man så till kapitalbudgeten gör det 766 miljoner kronor. Det är en större summa än vad hela budgeten för ecklesiastikdepartementet omfattade för ett antal år sedan. För detta är vi verkligen glada. I det avsnitt som statsutskottet behandlat och som gäller det allmänna skolväsendet och dithörande saker har det skett en uppräkning med inte mindre än 463 miljoner kronor. Detta till trots är vi alla medvetna om att skolöverstyrelsen och många motionärer har ansett, att det som i år serverats ändå inte är tillräckligt. I likhet med herr Andersson och herr Wallmark vill jag intyga att enigheten inom statsutskottets andra avdelning i år har varit ovanligt stor. Vad det gäller de stora, betydelsefulla frågorna har det inte funnits några delade meningar. De ärade lyssnarna kanske nyss hörde herr Wallmark säga att det inte finns några reservationer av betydenhet. Jag vet inte om jag vågar använda det uttrycket, men det kanske i viss mån är rik tigt, om man tar hänsyn till storleksordningen av de belopp det gäller. Jag tror att alla som över huvud taget är intresserade av undervisning är glada och tacksamma över att vi i år trots allt, trots den trängda ekonomiska situationen, har kunnat få vara med om en sådan ansiktslyftning på detta område, om jag får använda ett sådant uttryck. Vid denna punkt, nr 20, förekommer det ett par tre reservationer, som det har talats om alldeles nyss. Det är alldeles klart att dessa detaljer, om vi vill kalla dem så, har en viss betydelse, det skall ingen försöka förneka. Men jag tror inte att vi skall förstora de här detaljerna, och vi skall se hur det hela fungerar i praktiken. Första reservationen avser regionkonsulenterna för rörelsehindrade. Med all respekt för våra centrala konsulenter måste jag säga att vi, som direkt arbetar ute på fältet, ändå har den uppfattningen, att om ett effektivt arbete här skall kunna utföras beror det i högsta grad på hur de lokala myndigheterna lägger upp sin undervisning på detta område. Vi har våra rektorer, vi har våra studierektorer 0. s. v., som jag vet ägnar stor uppmärksamhet åt detta avsnitt. Det utesluter naturligtvis inte, att dessa i sin tur kan få impulser från centralt håll — det är vi väl alla överens om. Men jag tror att de lokala styrelserna och de lokala lärarna redan nu ägnar mycket stor uppmärksamhet åt de rörelsehindrade. En detalj i det sammanhanget har varit våra skolhusbyggnaders lämplighet för de rörelsehindrade, men där kommer det nu förslag om att man skall få skolor som passar även för dessa handikappade. Reservationen nr 2 gäller de hjälpmedel som bör och skall stå till lärarnas förfogande i våra skolor. Dess bättre har det skett en ofantlig utveckling på detta område. Men jag tror att vi även där i högsta grad måste förlita oss på de lokala företrädarna för sko lorna — rektorer, studierektorer 0. s. Vv. — ty vi kan inte få fram så många konsulenter att de kan rycka in när t.ex. en filmapparat krånglar, utan detta måste rättas till lokalt på platsen. På området har det skeit en enorm utveckling under de senaste åren, och för det är vi väl gemensamt glada och tacksamma. Den tredje reservationen, som gäller nomadskolinspektören, har behandlats av herrar Andersson och Wallmark. De har talat om både majoritetens uppfattning och reservanternas, men jag tror att det är en viktig sak att komma ihåg där. Våra folkskolinspektörer i Norrbottens län känner området mycket bra. De har under många år arbetat just inom dessa regioner, och jag vill försäkra att de känner samernas förhållanden minst lika bra som någon heleller halvtidskonsulent, som skulle tillsättas från annat håll. Nu frågades det här — kanske med viss rätt — om inspektörerna där uppe får tid att ägna sig åt framför allt samernas kulturella verksamhet. Det råkar ju vara så, att Norrbottens län i viss mån har varit gynnat när det gäller antalet inspektörer. Såvitt jag förstår bör någon av de fyra inspektörerna ha stora möjligheter att ägna en del av sin tid just åt dessa förhållanden. Inspektionen av skolorna går mycket bra att göra när det gäller de vanliga svenskskolorna inom respektive kommuner. Det bör inte bli betungande för inspektörerna. I fråga om den kulturella delen tror jag också, att vi när det gått några år och vi kan överblicka utvecklingen på detta område skall finna, att det gått minst lika bra med detta nya system som det gick med det gamla systemet. Det kommer här en annan sak in i bilden. Jag tror vi allesammans är överens om att vi bör ägna den folkminoritet det här gäller det intresse som den verkligen förtjänar, och jag tror att det kommer att ske med denna nya anordning, men nu kommer vi också att få andra minoriteter inom landet genom den inflyttning av utländsk arbetskraft, som sker. Det kanske blir svårare att ordna undervisningsförhållanden och kulturförhållanden för dessa många olika nationaliteter. Det är väl en sak som vi får försöka lösa så småningom. Sedan, herr talman, vill jag säga att trots att vi i alla de stora sakerna har varit överens, så har vi haft delade meningar på denna punkt, men jag är övertygad om att om riksdagen — som jag hoppas — bifaller utskottets förslag, så skall det visa sig att det kommer att gå bra även i fortsättningen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag under denna punkt.

Herr talman! I praktiken är det så, att man i de olika skolorna löser dessa problem på olika sätt. Jag har varit med om att man i en rätt stor skola löst det hela på det sättet, att det helt enkelt är en kunnig vaktmästare som sköter denna apparatur, och han gör det på ett alldeles utmärkt sätt. Här finns det olika möjligheter. Det kanske inte är lätt att komma med något patentförslag på detta område, utan man måste ta hänsyn till de faktiska förhållandena på de olika orterna. Därmed vill jag inte på något sätt förneka, att det kan komma uppslag från olika håll, men jag är alldeles övertygad om att ansvariga studierektorer och rektorer tar vara på de upplysningar som lämnas från centralt håll, inte bara genom personliga besök därifrån utan också genom cirkulär och på annat sätt. Jag tror att vi kommer att kunna lösa dessa problem på ett utmärkt sätt.

Herr talman! Efter den synnerligen välvilliga behandling som åttonde huvudtitelns skolavsnitt varit föremål för vill jag nu inte ta upp någon allmän debatt — jag vill bara göra ett mycket kort inlägg just i den fråga som gäller samerna. Jag har personligen ägnat mycket stort intresse åt denna fråga. Jag anser att den i själva verket är viktig, även om den ekonomiskt naturligtvis är en struntfråga. Jag har haft direkta kontakter med representanter för samerna och även andra intressenter i denna fråga. Jag vill då stryka under, att vad vi nu gör är att vi avskaffar nomadskolinspektionen, alltså en särskild nomadskolinspektör. Men det kommer att vid länsskolnämnden i Norrbotten finnas en inspektör som är nomadskolinspektör och som har att svara för dessa uppgifter. Det kommer inte att gå till på det sättet, att dessa nya uppgifter läggs på de fyra nu verksamma inspektörerna vid länsskolnämnden, utan en ny fjärde man skall svara för dessa speciella uppgifter. På honom eller henne måste man bl.a. ställa det kravet, att vederbörande talar lapska. Det är mycket viktigt att det blir en person, som kan svara för just den allmänna bildningsverksamheten bland samerna och som dessutom kan vara kontaktman inte bara för samerna i vårt land utan även för sådana organisationer i andra länder, som på ett eller annat sätt vill ha en fast adress — om det uttrycket tillåtes — för samekulturen här i landet. Det ligger alltså betydligt mer i mitt förslag än vad de ärade opponenterna har velat lägga in i det. Jag vill också säga att vi vid flera tillfällen har haft uppe den fråga, som herr Näsström berörde, nämligen den som gäller minskning av antalet inspektörer vid länsskolnämnden i Norrbotten. Det är nog riktigt uttryckt, som herr Näsström sade, att länsskolnämnden är väl försedd med arbetskraft jämfört med många andra stora nämnder. Det är också en sak att ta med i bilden när man nu vill bedöma, om denna nya »nomadskolinspektör» skall hinna med de allmänkulturella uppgifterna, som här verkligen är av betydelse.

Herr talman! Ecklesiastikministerns senaste inlägg innehöll en verkligt intressant upplysning. Vi har bara haft att hålla oss till statsverkspropositionen, där ecklesiastikministern uttrycker sig så här: ». .. vid vilken en av vid nämnden befintliga fyra skolinspektörstjänster bör vara en nomadskolinspektörstjänst.» Enligt vanlig svensk terminologi måste det, i och med att ordet befintlig finns med, innebära att dessa fyra tjänster finns på nämnden. Jag har inte ensam tolkat det så, utan hela utskottet, och så har det också framgått i de föredragningar från departementet som vi har haft i avdelningen. Om jag förstår ecklesiastikministern rätt, innebär det alltså att det skulle inrättas en ny, fjärde tjänst. I så fall är vi ju överens. Då har den som skrivit om detta i statsverkspropositionen skrivit fel, informationen från departementet har varit felaktig, och samtliga i avdelningen har blivit felaktigt informerade. Jag skulle mycket gärna vilja få en bekräftelse från ecklesiastikministern, vilken tolkning som är den riktiga.

Herr talman! Jag tror liksom herr Wallmark att vi här behöver ytterligare en förklaring från departementschefen. Man kan dels få den uppfattningen, som tydligen herr Wallmark nu hade fått, att det är fråga om inrättande av en ny inspektörstjänst i Norrbotten.

Alldeles oavsett hur det är med den saken, har inte jag, med den skrivning som reservationen har, sagt att denna tjänst skall vara knuten till länsskolnämnden i Norrbotten eller ens till skolöverstyrelsen. Jag skulle tro att det vid en granskning av den tjänst, som vi har tänkt oss skapa, skulle kunna framgå att den bör vara knuten till t.ex. Nordiska museet. Detta är ingenting som har något med länsskolnämndernas arbete att göra, utan det är en helt fristående sak.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Wallmark, att den tolkning jag har gett är den riktiga. Jag har inte levat i den föreställningen att en — vem som helst — av de fyra inspektörerna vid länsskolnämnden i Norrbotten skulle utan vidare, ex officio så att säga, kunna överta detta nya arbete. Jag har betraktat det som fullkomligt självklart, även vid kontakterna med samerepresentanterna, att den inspektör inom länsskolnämnden, som får sig ålagt att sköta detta arbete, måste bl.a. ha den kvalifikationen att han kan tala lappska. Jag är inte så byråkratiskt inställd, att jag inte tror att man skall kunna klara de personkonstellationerna i Norrbottens länsskolnämnder. Men någon ny tjänst är det alltså inte fråga om. Det finns fyra inspektörstjänster där. En av dem skall besättas med en person som — hoppas jag — med ära och framgång kan bära upp titeln som nomadskolinspektör.

Herr talman! Sedan jag begärde ordet har utgångspunkterna och förutsättningarna för diskussionen här i viss mån förändrats genom den tolkning, som ecklesiastikministern har givit av skrivningen i statsverkspropositionen. Ecklesiastikministern hoppades och trodde att man för den lediga inspektörsbefattningen i Norrbottens län skulle kunna finna någon person med de kvalifikationer som man önskade. Han skulle tala samiska, och han skulle ha sådana kontaktpunkter som erfordras för de kulturella aktiviteter som han förutsätts skola bedriva. Får jag till det säga, att jag är övertygad om att reservanternas linje är vägen till den lösningen. Visserligen kan man som utskottets talesman här säga, att man kommer att kunna klara skolsidan — det tvivlar jag inte på. Men skall man kunna klara de kulturella aktiviteter, som det här är fråga om, måste man ställa mycket stora krav på den person som skall sköta denna uppgift. Vill man ha en person med samma kvalifikationer som den nuvarande nomadskolinspektören har — han skall pensioneras den 1 juli i år — får man nog söka i en mycket begränsad krets. Utskottets ärade talesman yttrade att det — med all respekt för samerna och deras särställning — också kommer att finnas andra minoriteter i vårt land som man har att ta hänsyn till. Det är riktigt. Får jag dock peka på en väsentlig skillnad här, nämligen att ifrågavarande minoriteter utgöres av människor som flyttar hit och gör en insats här, som i regel har en förankring i ett hemland, i en kulturtradition. Samerna har ingen annan förankring än den miljö och den kultur som de själva har utvecklat inom vårt land. Samerna och samernas egna organisationer tillmäter ju också denna fråga utomordentligt stor betydelse. Jag vill påminna om att landsmötena 1965 i Karesuando och 1966 i Lycksele i samband med resolutioner just tog upp diskussionen omkring frågan om hur det skulle bli med nomadskoleinspektörstjänsten och vem som skulle kunna fortsätta den kulturella aktivitet som den avgående inspektören har utövat. Det är mot den bakgrunden man får se den skrivning som utskottet gjort här, där man säger att en ny tjänst bör inrättas, så inriktad att dess innehavare kan överta de betydelsefulla uppgifter som har ombesörjts av nomadskolinspektören. Reservationen är ett förslag i linje med vad Svenska samernas riksförbund har uttalat sig för. Det sades här av herr Axel Johannes Andersson, att det var en kulturaktivitet som skulle utövas bland samerna. Det är också en aktivitet som skall utövas utåt, för de många intressenter här som finns. Det finns underlag för vetenskapliga insatser, som också tillmäts stort internationellt intresse — ecklesiastikministern känner väl till detta och är mycket intresserad av vad som förevarit på det området. Det är värdefullt och nödvändigt att man också kan följa upp dessa insatser. På få områden när det gäller en kultur har litteraturen varit så omfattande som just om samerna, alltifrån Tacitus, som var den förste som nämnde om detta folk långt uppe i norr, och fram till våra dagar — alltifrån den mera populära litteratur som här finns och till de vetenskapliga avhandlingar jag nyss nämnde om. En kulturaktivitet innebär också omvårdnad om språket och litteraturen. Dessa två är ju gemensamma, och här görs insatser för en aktiv språkvård. Detta är ett oavvisligt krav om det samiska språket skall kunna fortleva och utvecklas. Insatser för att kunna utveckla språket görs genom den ordbok som de nordiska länderna tillsammans söker få fram över det samiska språket i vilket arbete docent Ruong har gjort insatser av mycket stor betydelse. Får jag också peka på nomadskolinspektörens insatser i Övrigt. Vi är mycket tacksamma för att man genom skolöverstyrelsens medverkan fick en utgivning av Johan Turis Mui' talus såmiid birra. Jag tror att det bidragit mycket till att inte minst bland samerna öka intresset för egen historia och kultur. Får jag också påminna om de läseböcker som utgivits och mött stort intresse — genom sin uppläggning är de också av intresse för dem som inte behärskar det samiska språket. Det finns också en radiokurs, där man gör en insats för det samiska språket, en sak som också har betydelse genom de nyhetsutsändningar, som varje dag förekommer över Nordkalotten = från Tromsö. Detta är också ett bidrag till den samverkan som finns över gränserna och som är av värde ur kulturell synpunkt. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen på dessa aktiviteter. Får jag sluta med att påminna om att nomadskolinspektören också är redaktör för tidskriften Samefolket, organ för Svenska samernas riksförbund, som riksdagen häromåret välvilligt anslog 50000 kronor till. Jag kan också peka på den föreläsningsverksamhet, som nomadskolinspektören bedrivit. Nomadskolinspektören har haft att ägna sig åt de nordiska kontakterna. Det är också en kulturell insats av utomordentligt stor betydelse som har skett i viss omfattning i hägnet av Nordiska rådet. Dessutom har vi här en praktisk nordism. På grund av sitt gemensamma ursprung och det gemensamma språket har samerna kunnat söka sig till varandra över gränserna.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
Herr talman! Herr Eric Carlsson nämnde att jag hade framhållit, att det finns andra minoriteter, och det vill jag upprepa. Han sade vidare, att det dock var en skillnad mellan dem och samerna. Visst är det så, bl.a. den skillnaden att de andra minoriteterna är 25 gånger så många som samerna.
Herr talman!
Frågan är då: Skall vi lämna samerna och deras kultur alldeles åt sitt öde? Jag har inte den uppfattningen. Jag tror emellertid att vi kan säga, att vi är överens i sak. Problemet är bara hur vi på ett lämpligt sätt skall kunna ordna deras förhållanden. Vi kan nu inom länsskolnämnden i Norrbotten få placera en tjänsteinnehavare, som är intresserad, som alldeles säkert kommer att sköta sina åligganden på ett utmärkt sätt och som därtill kan sköta andra uppgifter, som hör ihop med verksamheten där uppe.

Den saken har länge varit aktuell i fråga om samerna. Vart tar samernas ungdom vägen? Hur många är det som blir renskötare och vart går de andra? Jo, de önskar smälta in i det svenska samhället; den saken bör vi göra klar för oss. Det är ju uppenbart att den samekultur som finns bör tillvaratas, och det har också skett. Svenska staten har under årens lopp satsat mycket pengar på den detaljen; jag tycker att vi kan vara överens om det. Jag har ingenting emot att man ägnar nödig uppmärksamhet åt samernas förhållanden ur olika synpunkter, men jag tror också att vi så småningom kommer att ställas inför ännu större problem, nämligen de som gäller de andra minoriteterna. Herr Andersson sade, att det inte är samma förhållande som med samerna. Nej, inte helt, det medger jag, men i vissa avseenden är förhållandena ganska likartade. Man tycks nu vara överens om att låta de inflyttade minoriteterna få viss undervisning i sitt eget modersmål. Det kommer att bereda ganska stora svårigheter, men är vi överens om att det bör ske, så tror jag att vi skall kunna finna utvägar att klara det problemet. Självfallet blir det dock krångligt att få in detta i det redan förut överansträngda schemat.

Herr talman! Herr Näsström sade, att vi skall låta minoritetsgrupperna smälta in i det svenska samhället så snart som möjligt. Samerna kan numera inte få sin utkomst av renskötsel, sade herr Näsström vidare. Det är delvis riktigt. Emellertid måste vi också se till att de samer som söker sig nya utkomst möjligheter icke blir diskriminerade därför att de tillhör en minoritetsgrupp. Jag har nyligen läst en norsk avhandling: »Polmak och Manndalen, två samebygder i Norge», i vilken behandlas den problematik som människorna möter i en sådan situation. När man har läst den avhandlingen, förstår man litet mera av vad det innebär att smälta in 1 ett nytt samhälle. Det är klart att envar skall ha en utbildning, så att han kan få sin utkomst inom det näringsfång han vill söka sig till. Samerna har ändock sina rötter kvar i en kultur, som det finns anledning att värna om. Det skulle vara beklagligt och beklämmande, om vi skulle vara den generation, om vilken man sade att vi genom brist på insatser lät den samiska kulturen gå förlorad så att den i fortsättningen bara funnes bevarad i skrifterna. Jag kan hålla med herr Näsström om att en inspektör i Luleå säkerligen kan klara en uppgift, som är begränsad till skolans område, men vi diskuterar inte enbart den detaljen, utan vi diskuterar hur man skall kunna fullfölja den kulturinsats som den avgående nomadskolinspektören har fullgjort. Hur det arbetet skall kunna fördjupas är den stora frågan i sammanhanget. Hur och var denna tjänst skall placeras lämnar jag därhän. Jag vill bara påminna om att man på den femte nordkalottkonferensen i Narvik i slutet av augusti föregående år bl.a. diskuterade tanken, att Umeå universitet eventuellt skulle kunna bli ett lärosäte för forskning och vetenskap beträffande samisk kultur.

Herr talman! Vid punkt 28, Bidrag till driften av grundskolor m.m. har väckts ett par motioner med hemställan om anslag för transport av rörelsehindrade elever. Bakgrunden till motionen är att skolöverstyrelsen på uppdrag av Kungl. Maj:t har företagit en utredning om vissa frågor rörande undervisningen av rörelsehindrade elever.

Dock har utredningens förslag om bidrag till kommunerna för transport av de rörelsehindrade eleverna inte godtagits. Skolöverstyrelsen föreslog att kostnader över 20 kronor per elev och barn skulle ersättas av statsmedel. De båda kommunförbunden hävdade att kostnader över 10 kronor per dag borde ersättas av staten. Vi finner det vara i hög grad angeläget att de rörelsehindrade eleverna kan få bo kvar i sina hem så långt det är möjligt i stället för att inackorderas. Detta kan dock komma att medföra stora kostnader för vissa kommuner; vilket kan leda till att erforderligt antal skjutsar inte kommer till stånd. I reservationen vid punkten 28 har föreslagits att riksdagen med bifall till de i ärendet väckta motionerna må anvisa till driften av grundskolor m.m. ett anslag som med 100000 kronor överstiger vad utskottet föreslagit. Detta anslag skulle då möjliggöra att statsmedel skulle utgå för täckande av resekostnader överstigande 10 kronor per elev och dag. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag har i detta ärende en motion angående placering av ett gymnasium i Österlen, närmare bestämt i Simrishamn. För Österlens framtida utveckling har ett gymnasium i Simrishamn en mycket stor betydelse. En placering av ett gymnasium här skulle bidra till att industrier förläggs till detta område. De ungas utbildning har i dag stor betydelse, och om näringslivet skall komma att utvecklas på ett normalt sätt, måste hänsyn tas till att utbildningsmöjligheter för de unga förefinnes. Statsutskottet har under hänvisning till en pågående utredning inom skolöverstyrelsen — som skett på Kungl. Maj:ts uppdrag — avvisat denna motion. Enligt min mening borde motionen ha hänvisats till den pågående utredningen så att denna kunnat ta hänsyn till de i motionen anförda syn punkterna. Jag förutsätter att utredningen trots detta tar hänsyn till de inom detta område föreliggande behoven av ett gymnasium inom Österlen. Herr talman! Jag har intet yrkande.

Herr talman! Utskottet har avvisat en motion, som väckts i andra kammaren av fru Frenkel och herr Nordstrandh och i denna kammare av mig, om statsbidrag till Göteborgs samskolas lägre avdelning. Dess högre stadier har, men den lägre avdelningen har inte statsbidrag. Vi har motionerat med tanke framför allt på den försöksverksamhet som på lågstadiet bedrivs vid Göteborgs högre samskola och som vi finner vara synnerligen värdefull. Man prövar där Montessori-metoden mot bakgrunden av en gammal tradition man har att be driva självverksamhet och = försöksverksamhet. I detta avseende kan man gå mycket långt tillbaka i tiden, och samskolan visar att den har gått i täten när det gäller denna försöksverksamhet. Jag kan nämna att Ellen Key en gång intresserade sig för denna verksamhet, och jag kan bland dem som verkat där nämna rektorerna Bendixon och Lönnborg. Man har alltså i skolan en tradition att bygga på när man nu prövar Montessori-metoden. Detta sker i samverkan med den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet, och man har också samarbete med den ungdomspsykiatriska kliniken i Göteborg. Jag tror att alla göteborgare vet vilken betydelse samskolan har som pionjär på området. Det råder ingen tvekan om att många av de metoder som numera tillämpas i grundskolan en gång har prövats vid samskolan. Det råder inte heller någon tvekan om att den jämställdhet mellan könen som numera finns tidigt grundlades bland eleverna där.

Men jag hoppas att statsutskottet en gång då det ekonomiska läget blir bättre skall visa större välvilja mot den verksamhet som bedrivs på samskolans lågstadium. Herr talman! Jag har intet yrkande.

Herr talman! Med en, även för ett riksdagsutskott, osedvanlig ordknapphet har majoriteten i statsutskottet under den förevarande punkten avstyrkt ett motionspar med begäran att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om Solviks folkhögskolas inplacering i kategorien centrala yrkesskolor med därav följande statsbidrag till lärarlönerna. Utskottsmajoriteten säger att det enligt gällande statsbidragsbestämmelser ankommer på Kungl. Maj:t att besluta om statsbidrag till enskilda yrkesskolor och anser därför att tillräcklig anledning saknas att föreslå en riksdagens skrivelse. Jag vill tillägga att motionärer och reservanter har detta alldeles klart för sig. Centerns ledamöter i utskottet jämte en folkpartist har avgivit en reservation till denna punkt med förslag om riksdagens skrivelse till Kungl. Maj:t i anledning av motionerna. Jag vill gärna tillägga att representanter för fyra riksdagspartier står bakom motionen. Låt mig framhålla att Solviks folkhögskola, som ligger inom förutvarande Byske kommun, under ett trettiotal år gjort en mycket stor insats, dels som på kristen grund arbetande folkhögskola, dels också genom den möjlighet den gett många ungdomar att förvärva realskolekompetens i ett skede där någon sådan möjlighet inte fanns på närmare håll än vid samskolan i Skellefteå stad. Av kända skäl har realskoleverksamheten nu efter grundskolans inträde upphört. Det initiativ som skolans ledning i denna situation tagit och som är den yttersta orsaken till motionsframstöten, nämligen utbildning av medicinskt-tekniska assistenter med sikte på verksamhet i u-länderna, är enligt reservanternas mening värt all uppmuntran. Klyftan mellan de fattiga och rika länderna vidgas alltmer, och det är därför nödvändigt att få en så snabb och effektiv hjälp som möjligt. Detta gäller inte minst sjukvårdens område. Enligt sakkunnig bedömning blir det allt svårare att direkt tillämpa den moderna svenska utbildningen på de många gånger primitiva förhållandena i ett u-land. En förutsättning för effektiv uhjälp är att den personal som sändes ut har lämplig och gedigen utbildning, väl anpassad till de förhållanden som möter ute på fältet. Detta gäller i missionsoch fredskårssammanhang, och det gäller också sjukvårdstjänsten inom FN:s fredsbevarande styrkor. Vid Solvik planeras f.n. en utbildning som kan motsvara de av mig nämnda kraven. De lokaler som här finns borde, tycker man, få nyttjas i det syfte som skolledningen tänkt sig. Kursplanen har upprättats i samråd med svenske arméöverläkaren och med svenska missionsläkare med erfarenhet från Etiopien, Tanzania och Indien. Kursen planeras bli treårig och omfattar utbildning av i första hand operationsoch röntgenassistenter samt assistenter för kirurgisk poliklinik. Den teoretiska utbildningen förlägges enligt dessa tankegångar till Solvik, medan den praktiska sker vid allmänna sjukhus. Förutom direkt sjukvårdsundervisning skulle i den teoretiska utbildningen stor vikt läggas vid kunskaper om tropiska sjukdomar och i språk samt vid insikt i u-landsproblem i allmänhet. När det gäller utbildningen vid Solvik för tjänst i u-länderna, kommer Etiopien på ett särskilt sätt i blickpunkten. och detta är väsentligt. Där började EFS sitt missionsarbete för hundra år sedan, och stiftelsen har i dag sitt främsta sjukhusarbete där. Många ledamöter av denna kammare ända upp till talmansnivå har besökt Evangeliska fosterlandsstiftelsens missionssjukhus i Nakamte och många av de små sjukstugor och polikliniker som finns i anslutning till denna plats. Av Fosterlandsstiftelsens 125 missionärer i aktiv tjänst har icke mindre än 530 läkareeller sjuksköterskeexamen med tjänstgöring vid 17 sjukhus och polikliniker i Etiopien, Tanzania och Indien. Genom Solviksprojektet hoppas man kunna rekrytera ny sjukvårdspersonal inte bara för Evangeliska fosterlandsstiftelsens sjukhus utan också för de andra missionsorganisationernas sjukhusarbete.

— I förhållande till behovet är detta alldeles otillräckligt. Inom Fosterlandsstiftelsen söker man utbilda inhemsk sjukvårdspersonal i Nakamte, och det är för att hjälpa till med denna utbildning som man behöver timlärare från Sverige utbildade vid t.ex. Solvik. Det anges som mycket väsentligt att alla som utbildas i Sverige får grundlig kännedom om tropiska sjukdomar och förhållanden. Doktor Fride Hylander, känd utlandsexpert på sjukvårdsområdet, framhåller bl.a. att 90 procent av de sjukdomar som förekommer i Etiopien är av den art att de endast »till en liten del existerar i vårt land och i varje fall inte som något väsentligt problem». Det har sagts att 80—90 procent av befolkningen i Etiopien föds, lever och dör utan rejäl tillgång till modern sjukvård. Det lilla som finns ligger till stor del fortfarande på utländska missioner.

På grund av sina många uppgifter har missionsläkarna aldrig kunnat ägna tid åt forskning, vilken är nödvändig för att kunna visa vägen för den framtida sjukvården i u-länderna. Att ge chefsläkarna vid missionssjukhusen och andra sjukhus tillgång till assistenter skulle även kunna innebära en avlastning just till förmån för forskningsuppgifter. I remissdebatten för några veckor sedan berörde jag u-landsfrågorna och framhöll att man säkerligen genom att så vägar som anvisats av missionen kan närma sig lösningar av dessa gigantiska problem på ett snabbare sätt än annars. Hundraårig erfarenhet måste i det fallet betyda ofantligt mycket. Vi har nu här ett tillfälle att i praktisk handling visa att vi uppskattar också andra former för u-landshjälp än dem som vi till äventyrs hittar på alldeles själva. Det är angeläget — och jag vill understryka: mycket angeläget — med anslag till SIDA, men det är inte bara sådana anslag som innebär bistånd till u-länderna. När man här inom undervisningsväsendets ram fått ett projekt som inte kostar mycket men som kan betyda mycket, vore det väl ett förspillt tillfälle att inte så snabbt som möjligt ta vara på det här aktuella projektet. Solviksprojektet skulle kunna betyda en utbildningskapacitet för 150 elever, därav 75 i praktikanttjänst vid civila sjukhus. 50 sjukvårdare per år skulle kunna erbjudas för tjänst i FN:s fredsbevarande styrkor, i missionsoch fredskårssammanhang eller för tjänst vid civila sjukhus i Sverige. Förstklassiga lokaler finns. Det är här fråga om garantier från statens sida för lärarlönernas finansiering. Reservationen föreslår en skrivelse härom till Kungl. Maj:t. De av kammarens ledamöter som vill göra ett sådant positivt uttalande kan rösta för reservationen, till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! Enighet föreligger glädjande nog i vårt land om att Sverige bör göra sitt bästa för u-hjälpen. Meningsskiljaktigheter finns i fråga om anslagsbeloppen; men u-hjälp behöver inte nödvändigtvis ske bara genom att man direkt ger pengar på olika sätt. I det sammanhang som vi nu diskuterar finns en möjlighet att medverka i en u-hjälp som inte kostar alltför mycket men som ändå kan få stor verkan. Herr Nils-Eric Gustafsson har så vältaligt motiverat reservationen, att jag helt kan instämma i vad han sagt. Jag vill dock påpeka att denna hjälp också har viss betydelse för svenska förhållanden. Vid Solvik utbildade kommer också att kunna medverka i den sjukvård som måste finnas för svenskar i FN:s tjänst. Sedan vi började u-bjälpen och fram till den 10 februari i år har 31 svenskar omkommit i sådan tjänst, och ett stort antal har sårats. Det hade varit anledning att i detta avseende ställa mera utbildad personal till förfogande. Det kommer att behövas i framtiden också. Det finns alltså all anledning att på denna punkt ge denna hjälp, som inte kostar så mycket men ändå har stor effekt. Vi vet ju så väl att i u-länderna är det inte alltid jättelika insatser som ger bäst utdelning, utan sådan kan uppnås med ganska enkla åtgärder. Detta är just en sådan, där det är synnerligen välmotiverat att ge anslag. De många instämmanden som gjordes understryker detta ytterligare. Solviksskolan borde kunna få sitt bidrag. Herr talman! Jag ber att få instämma i det yrkande som framställts av herr Nils-Eric Gustafsson.

Herr talman! I denna fråga, lärlingsutbildning hos hantverksmästare m.m., har jag onekligen ett förflutet i denna kammare. De motioner som jag och herr Nordgren i andra kammaren inlämnade till riksdagen förra året betecknades av herr Näsström skämtsamt som den Stefansonska följetongen. Samtidigt var han positivt inställd till motionerna, och därför gladde mig debaiten den gången. Tyvärr har motionerna emellertid inte heller denna gång vunnit vare sig herr Näsströms eller utskottets bifall, och jag vill därför säga några få ord om dem. Först vill jag som en bakgrund till vad jag kommer att säga konstatera att yrkeskolväsendets reformering inte går så snabbt som man hade hoppats. Till vårriksdagen kommer en principproposition om yrkesskolans framtida utformning, men det har också annonserats att förverkligandet kommer att skjutas på framtiden, kanske till i början av 1970-talet. Enligt min mening är det därför alldeles nödvändigt att de resurser som finns inom yrkesutbildningsväsendet tillvaratas. även om man skjuter upp reformens genomförande får man ju inte uraktlåta att anpassa yrkesutbildningen till dagens behov, såväl kvantitativt som kvalitativt, och till förändringarna inom arbetslivet. Det gäller att göra det bästa möjliga av den yrkesskola vi har men också att tillvarata de resurser som finns i yrkeslivet, inom företagsskolorna, i de inbyggda yrkesskolorna och hos de yrkesmän som åtar sig att utbilda enstaka elever i sitt yrke. Av den anledningen tycker jag nog att det hade varit motiverat att skolöverstyrelsen även i år hade föreslagit en uppräkning av statsbidraget till dessa utbildningsformer, vilken hade anknutits till kostnadsutvecklingen. Bidraget har stått stilla om jag inte missminner mig ända sedan 1958 och det skulle krävas en minst trettioprocentig uppräkning av bidraget till dessa utbildningsformer för att följa med automatiken i löneoch kostnadsutvecklingen. En sådan uppräkning skulle kosta mycket pengar. Vi har därför med tanke på det statsfinansiella läget inte äskat någon uppräkning av statsbidraget. Vi menar dock att man i varje fall bör sörja för att de företagare som vill åtaga sig att utbilda elever skall få det statsbidrag som nu utgår. Det råder en mycket stor brist på bidragsrum för utbildning hos hantverksmästare. Det av riksdagen beviljade antalet är 2200. Redan vid årsskiftet 1966—1967 var för innevarande år 1415 beviljade och 2368 under behandling. Jag anser att man skall tillvarata de resurser som finns inom näringslivet när det gäller yrkesutbildningen, vilket man i detta fall hade kunnat göra genom att vidga antalet bidragsrum. Vi har föreslagit en ökning med 800 nya bidragsrum. Denna ökning av anslaget på denna punkt har av oss för nästa budgetår beräknats till 400 000 kr., men det är en fördelaktig ekonomisk insats för att kunna placera 800 nya elever i planmässig utbildning. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motion nr 504 i denna kammaren och motion nr 632 i andra kammaren. Yrkandet avser alltså en ökning av antalet bidragsrum med 800 från 2200 till 3 000 per år. Samtidigt vill jag med tillfredsställelse konstatera att antalet kurstillägg för teoretisk utbildning har ökats med 200.

Herr talman! Man kan kanske något förenklat karakterisera detta ärende, som gäller lagstiftningen om förtal och det särskilda lagstadgandet om förtal av avliden, så att det sönderfaller i två delar. Vi har under utskottsbehandlingen varit helt ense om att den ena av dessa, vilken skulle kunna kallas skadeståndsdelen, behöver bli föremål för utredning. Målsägande i ett sådant ärekränkningsmål kan vara den avlidnes make, föräldrar, barn och syskon. Det förefaller som om lagstiftningen fungerar på det sättet att var och en av dessa släktingar till den avlidne skulle kunna etablera sin egen process och utkräva sitt eget skadestånd. Jag tycker att det ter sig en smula otillfredsställande från allmän rättssynpunkt att den som gjort sig skyldig till ett sådant brott skall riskera att ideligen dras inför domstol. Han bör rimligtvis kunna få lov att räkna med att när dom en gång har fallit i ett sådant mål skall det också vara slut för hans del. Därför har vi alla kommit fram till att denna fråga bör utredas. Vi har också sagt oss att om flera tidningar efter varandra återger en och samma ärekränkande uppgift är det kanske inte heller alldeles riktigt att de skall dras in i en lång serie av processer. Den reservation till utskottsutlåtandet som jag har varit med om anknyter till ärendets andra del, det som skulle kunna kallas själva förtalsbrottet. Den erfarenhet vi har av lagstiftningen är hitintills mycket begränsad; i själva verket rör det sig om en enda dom av högsta domstolen och några underrättsdomar.

Inte heller tycker jag att man i de motioner som ligger till grund för ut skottsbehandlingen har framfört några praktiska exempel på att sådana kalamiteter skulle kunna inträffa.

Man behöver inte gå längre än till det föreliggande utlåtandet för att kunna konstatera att utskottet under rubriken »Intressekollisioner m.m.» säger, att »det måste vara strafffritt att omtala domar som fällts så nyligen, att ett omtalande därav hör till den legitima nyhetsförmedlingen». Går man till lagstiftningens förarbeten finner man också upprepade uttryck för lagstiftarens uppfattning att de aktuella lagrummen har fått sin avfattning just för att ge erforderligt skydd mot obehöriga kränkningar utan att innebära någon hämsko på den historiska forskningen och den fria yttrandeoch kritikrätten i övrigt. Uttalandena i det avseendet är så klara och otvetydiga att domstolarna knappast kan bortse från dem i sin tillämpning av lagstiftningen. Utskottsmajoriteten har nu uttalat sig för att man skall undersöka i vad mån det är möjligt att i lagstiftningen ange de viktigaste typerna av intressekollisioner och andra situationer där det inte skulle vara straffbart att lämna en kränkande eller nedsättande uppgift om en annan person. För min del tror jag inte att detta skulle vara en enbart lycklig lösning. En sådan katalog måste visserligen förses med kompletterande, mera allmänna bestämmelser men skulle ändå kunna leda till en hårdare bedömning av enskilda fall, som inte direkt kan passas in under katalogens rubriker. Jag vill också erinra om att det finns yttranden som visar att man vid brottsbalkens tillkomst alldeles uppenbart funderade på att i lagstiftningen ange de krav, som i skilda fall av privilegierade situationer bör ställas på svaranden i ett förtalsmål, och därvid fann att detta icke var möjligt. De krav som får ställas på svaranden i ett förtaismål måste, såsom departementschefen förutsatt i direktiven, anpassas efter omständigheterna. Vad utskottet nu föreslår riksdagen är att besluta hemställa om utredning i en fråga som man bara för ett par år sedan har betecknat som omöjlig att klara upp. I det läget har vi inte kunnat följa utskottsmajoriteten, utan jag hemställer, herr talman, om bifall till reservationen, som innebär att man skall utreda skadeståndsfrågan men avvakta ytterligare erfarenheter när det gäller själva straffansvarigheten.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Lidgard om att det hör till undantagen att riksdagen antar ett stort lagkomplex för att några år efteråt ta ställning till ändring på olika punkter.

Som herr Lidgard påpekade är de inte många. Det är ett par underrättsdomar och en dom i högsta domstolen, som enligt vår mening visar svårigheterna att rätt tolka det ifrågavarande lagrummet. Redan när brottsbalken tillkom och i de förarbeten som låg till grund för brottsbalken var utformningen av ärekränkningsbrotten föremål för delade meningar. Rörande avvägningen mellan skyddet för medborgarna mot kränkande yttranden och kravet på yttrandefrihet uttalade departemenischefen att det knappast torde vara möjligt att låta denna avvägning komma till fullständigt uttryck i lagen. Det måste, ansåg han — och till den åsikten anslöt sig riksdagen sedermera — bli beroende av värderingar som kunde komma att förskjutas med samhällsutvecklingen. Därför ansågs det av riksdagen att ärekränkningsbrotten i högre grad än andra brott skulle till sin omfattning bli beroende av domstolens bedömande i varje särskilt fall. Det är ett uttalande som utskottet anser fortfarande äga sin giltighet.

Vi har därför ansett att ett klargörande skulle vara av värde för rättstillämpningen och skulle underlätta arbetet för den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen.

Vi anser särskilt att det när det gäller bestämmelser om förtal av avliden ånyo bör övervägas om dessa kan anses vara tillräckliga garantier för att den historiska forskningen inte hindras och att den fria yttrandeoch kritikrätten inte begränsas. Det är därför som utskottets majoritet har begärt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa om en Översyn i lämpligt sammanhang av förtalsbrotten i enlighet med de synpunkter som lagts fram i betänkandet nr 10. Det innefattar med andra ord icke endast skadeståndsansvaret utan hela det mycket viktiga avsnitt som handlar om intressekollisioner. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till första lagutskottets utlåtande nr 10.
Herr talman! Utöver de synpunkter som herr Lidgard framfört här, i vilka jag helt kan instämma, vill jag bara erinra om att utskottet i vanlig ordning remitterat dessa motioner. De har gått till justitiekanslern, som uttalar att eventuell reform av ärekränkningsbestämmelserna bör anstå tills vidare och upptagas till övervägande i samband med den större frågan beträffande utredning om yttrandefrihetens gränser. Justitiekanslern anser att frågan nog uppmärksammas av Kungl. Maj:t ändå, utan att riksdagen behöver skriva till Kungl. Maj:t. Det är praxis i första lagutskottet att inte bifalla en motion när den fråga det gäller är under utredning. Jag tycker att det också är ett bärande skäl för den reservation som även jag har undertecknat.

Herr talman! Det är riktigt att justitiekanslern yttrat sig på det sätt som herr Arvidson nämnde, men det var för rätt lång tid sedan. Justitiekanslern var när han avgav det yttrandet i den tron att justitieministern skulle tillsätta en större allsidig utredning om yttrandefrihetens gränser. Helt nyligen omtalade justitieministern emellertid här i riksdagen att han inte har för avsikt att tillsätta en sådan utredning. Det är av den anledningen som vi har tyckt att vi inte behövde tillmäta justitiekanslerns yttrande fullt den betydelse i dag som det hade då det avgavs. Därför har vi i utskottet ansett att när någon sådan stor utredning nu icke planeras är det ganska befogat att justitieministern i lämpligt sammanhang ser till att hithörande avsnitt om ärekränkning av avliden blir föremål för utredning.
Herr talman! Jag tackar fröken Mattson för upplysningen. Jag tycker bara det är underligt att detta inte upplystes vid lagutskottets sammanträde, som ägde rum för endast en vecka sedan.

Herr talman! Herr Lidgard påpekade att det är ovanligt att man begär översyn av en lag som är antagen så pass nyligen som brottsbalken. Men i själva verket har man redan begärt översyn av delar därav. Frågan om uppvigling och om brott mot trosfriden är under behandling i en kommitté. Enligt herr Lidgard skulle den nuvarande ordningen egentligen inte vålla några svårigheter för den fria opinionsbildningen och nyhetsförmedlingen, Jag tror att man där rör sig på ett mycket besvärligt område — det är svårt att med bestämdhet säga det ena eller det andra. Jag skulle tro att pressen känner sig plågad av den nuvarande situationen, inte så att man vill kunna sprida förtal av avliden, men med tanke på den fria diskussion som måste få fortgå kring vissa offentliga personer. Om inte pressen hade känt ovisshet i nuvarande situation, skulle givetvis inte Pressens samarbetsnämnd, representerande <<< Journalistförbundet, Publicistklubben och tidningsutgivarna, ha uttalat så starka betänkligheter mot den ordning som nu gäller. Jag vill också påpeka för herr Lidgard att det nyligen kom ut en bok i Amerika som översattes till svenska och som innehöll stoff av diskutabelt värde. Här fanns skäl till en diskussion. I boken fanns uttalanden som kunde ha bemötts i svensk press när boken recenserades, men man var mycket försiktig vid behandlingen av den. Ingen tog upp de problem som har anslutning till högsta domstolens dom. Man ansåg det vara säkrast att förbigå det. Man gick alltså på linjen att det är säkrast att endast tala snällt om människor eller att tiga. I det aktuella fallet kan det diskuteras om det var en nyhet i sak som tidningen kom med, men det var en nyhet att uppgifter som tidigare hade spritts främst i Amerika nu togs upp av en stor tysk tidning. Det kunde ha sitt intresse att man där brydde sig om att ta upp frågan. Det fanns alltså skäl för svenska pressen att påpeka det och föra en debatt därom. Som det nu är vet man att man inte bör göra det, även om högsta domstolen var oenig och även om ett av justitieråden förklarade att jordmånen för rykten inte var gynnsam här i landet och att visst fog kan anses ha förelegat för att en tidning i tillbörlig form och med angivande av källan omtalade för sin läsekrets att uttalanden av denna art förekom. Låt oss anta att den svenska pressen inte vågar nämna en sådan sak som denna. Den utländska pressen, om den kommer in i landet, riskerar att dömas på samma sätt som den svenska. Den internationella pressen går inte fri i Sverige utan den kan också i nuvarande läge hotas med åtal. Blir då inte resultatet att man utomlands får en helt skev bild av situationen. Man tror att vi inte vågar ha en fri opinionsbildning, och man kan därav dra felaktiga slutsatser. Låt oss antaga att en tidning återger ett uttalande om en av dem som dömdes av Närnberg-domstolen vari säges att det var alldeles riktigt att han dömdes.

Det är tydligt — som fröken Mattson här framhöll — att det är svårt att i detta fall tolka lagen. I annat fall hade inte den prejudicerande dom som högsta domstolen fällde varit så, skall vi säga, splittrad — det rådde ju mycket stor oenighet inom själva domstolen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall inte gå in på hela Spiegeldebatten och vad som förekom i detta sammanhang. Men jag måste nog säga att jag tycker att fru Segerstedt Wiberg drar alltför långtgående slutsatser av den dom som fälldes, när fru Segerstedt Wiberg säger att tidningarna nu inte vet om de vågar sig på att ta upp denna fråga. Jag tycker att vi inte kan säga mer än att de vet att man inte kan ta upp frågan på det sätt som skett. I själva diskussionen spelade frågan om den åtalade tidningens egna reservationer i sammanhanget — tidningens påpekanden om att uppgiftslämnaren måhända varit ovederhäftig — stor roll. Det sades i domen att de reservationer tid ningen gjort var alltför svaga för att ha den erforderliga effekten. Den enda slutsats som kan dras av detta är att frågan inte kan tas upp på det sätt som skett i detta speciella fall. Och då kommer vi ju tillbaka till att hela denna diskussion kommer att röra sig om enskilda fall, som får prövas vid varje särskilt tillfälle. Jag skall gärna säga att det inte råder så stor skillnad mellan våra uppfattningar. Hade det varit en fråga som bara gällde en något så när vederhäftig historieforskning och som gällde den legala nyhetsförmedlingen genom normala publikationer, skulle jag inte ha känt några större bekymmer i sammanhanget. Vi vet ju att den legala nyhetsförmedlingens organ själva gör sitt bästa för att hålla rent på egen gård och att man försöker att skapa etiska publiceringsregler så att man skall undvika övertramp — i stort sett kan vi också säga att man har lyckats. Men då vi nyligen fått veta att man håller på med att planera en sorts skandaltidskrift här i landet som skall gå in på personliga förhållanden och folks enskilda livsföring och annat, tycker jag att man bör vara mycket försiktig på detta område. När fröken Mattson kommer upp efter mig i talarstolen, skulle jag vara tacksam om hon ville bekräfta att majoriteten med sitt förslag inte vill åstadkomma några sakliga förändringar i lagstiftningen — att den inte vill ha några uppmjukningar eller någonting i den stilen — utan att den åsyftar vissa preciseringar och i stort sett ingenting annat. Trots att jag är medveten om detta, är jag just nu mot bakgrunden av vad jag sade om planerade skandaltidskrifter och sådant utomordentligt rädd för att man kan släppa loss en publicistisk verksamhet som för oss tillbaka till den situation som rådde när tidskriften Fäderneslandet gavs ut. Jag tycker att alla har ett mycket stort intresse att motverka detta.
Herr talman! Jag tror att det i och för sig är olyckligt att de domar som har åberopats i denna debatt har varit av den art de har varit. Jag menar således själva den nyhetsförmedling — om man så får kalla det — om skandalartiklar, som publicerats på annat håll ute i världen.

Vid ett studium av HD:s dom finner man, att det också råder en viss skiljaktighet mellan de olika justitieråden när det gäller nyhetsförmedlingen. Justitierådet Hedfeldt antar t.ex. att den åtalade artikeln inte var riktad mot Dag Hammarskjöld, utan att den endast syftade till att lämna information om Spiegel-artikeln, »Den omständigheten kan dock ej i och för sig fritaga från ansvar för förtal», säger han. Därmed tycks hans uppfattning gå stick i stäv med departementschefens och brottsbalken och dess förarbeten, som hävdar att en legitim nyhetsförmedling och en legitim historieforskning skulle kunna äga rum även med de nya lagbestämmelser som antogs. Det gäller med andra ord att på något sätt försöka få en form av uppräkning eller undersökning av de intressekollisioner som kan förekomma, i syfte att mer kunna klargöra i vilka fall det icke är straffbart att uttala sig enligt ifrågavarande lagrum. Detta är enligt min och utskottsmajoritetens uppfatining en av anledningarna till att vi har yrkat bifall till motionerna och anhållit om en skrivelse med begäran om en utredning, inte bara om åtalet utan även om de rent principiella frågorna kring intressekollision. Jag tror det är ganska nödvän digt, med ett så stort lagverk som detta, att även om det är kort tid sedan det trädde i kraft, ändå se över det, i all synnerhet som den aktuella domen har visat hur olika själva lagparagraferna tolkas. Det är lagparagrafer som med vett och vilja har gjorts vaga, enligt justitieministern för att domstolarna genom sin praxis skulle kunna ge anvisning om hur de skall tolkas. När denna enda dom i HD har visat hur svårt detta är, tror jag det är ganska befogat att i lämpligt sammanhang be justitieministern att tillsätta en dylik utredning. Jag kan inte dela herr Lidgards farhågor att detta skulle vara riskabelt i ett läge då vi har fått meddelande om, som herr Lidgard säger, att ytterligare en skandaltidning skall utges. även jag såg det TV-program, där ifrågavarande tidning närmare omnämndes. Jag vill betona att skandaltidningars vara eller icke vara och det innehåll de har ingalunda enbart är beroende av brottsbalken. Sådana skandaltidningar kommer inte att bli beroende enbart av lagen, sådan den nu är utformad beträffande förtal av avliden, eller av de eventuella uppräkningar om intressekollisioner som en utredning kan komma fram till.

Jag tror att skandaltidningars vara eller icke vara och deras sätt att arbeta icke hör in i denna diskussion. Med detta, herr talman, ber jag återigen få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag tror att herr Lidgard har rätt i att det här inte föreligger någon större åsiktsskillnad. Jag skulle emellertid vilja korrigera honom på ett par punkter. Det gällde i detta fall ett helt vanligt telegram. Det kom till många tidningar. Det anlände så sent att en del tidningar inte hann publicera det; andra tyckte inte att nyheten som sådan var värdefull. Det var ett AP-telegram, och det publicerades av tidningen i fråga icke under uppseendeväckande former och icke på framskjuten plats. Det hör till bilden att tidningsnumret innehöll ett flertal artiklar, i vilka man beskrev hur Dag Hammarskjölds minne hade firats. Av olika skäl hade man kommit att införa två eller tre hyllningsartiklar i samma nummer. Den nu aktuella artikeln blev införd som en nyhetsartikel, eftersom den kom från AP. Professor Nelson har förklarat att AP-telegrammet enligt hans mening måste betecknas såsom en nyhet, dels därför att frågan ånyo tagits upp i en ansedd kritisk tidskrift och dels därför att Lindbergs intervju och dementi konfronterades mot varandra. Jag tror alltså inte att detta var någonting uppseendeväckande. Det viktigaste är väl att komma till rätta med flagranta brott. Pressens samarbetsnämnd har i ett uttalande hävdat att definitionen av brottet förtal mot avliden borde på ett eller annat sätt begränsas till att gälla mer flagranta brott. Det är därvidlag som jag tror att herr Lidgard gör sig skyldig till en felbedömning. Såsom det nu är kommer man inte till rätta med de flagranta brotten, men man kan hindra en helt iegal nyhetsförmedling och historieskrivning. Liksom fröken Mattson hoppas jag att publiceringsreglerna skall visa sig effektiva inte bara på grund av att de finns och inte bara tack vare journa listers och tidningsutgivares inställning, utan även därigenom att publiken skall reagera mot aviserade skandaltidningar och sådana som redan finns. Jag tror att herr Lidgard helt misstar sig om han räknar med att dessa skulle hindras av nuvarande bestämmelser. Det är inte de bestämmelser vi diskuterar här som kan stoppa skandaltidningar, som saknar värde men möjligen kan åstadkomma skada. Sådana pressorgan vill jag på intet sätt försvara, utan hoppas mer på en självsanering.

Herr talman! Inledningsvis vill jag erinra om att jag flera gånger, senast i remissdebatten, har reagerat mot de övertramp som förekommer i pressen. Jag har varit mycket kritisk i dessa stycken. Jag tillhör dem som känner ett mycket starkt behov av att vi får fram nya regler, och jag väntar med stor spänning på vad Publicistklubben här kan presentera. Det behövs en självsanering på flera håll. Jag är ytterligt kritisk också när det gäller en del av sådant som förekommer i televisionen, exempelvis när man där gjorde reklam för denna nya skandaltidskrift, som det talas om. Jag tycker sådant är upprörande. Denna min inställning hindrar mig dock inte ifrån att ha den uppfattningen, att den lagstiftning som vi har i den nu aktuella frågan är i behov av en översyn. Jag hade tillfälle för några veckor sedan att övervara en diskussion i Publicistklubben, där detta aktuella ämne ingående behandlades. Inledare vid det tillfället var hovrättspresident Björn Kjellin och hovrättsrådet Gustaf Petrén. I den följande diskussionen deltog en rad framstående experter. Den som lyssnade på den diskussionen kan bara ha en uppfattning, nämligen att utskottsmajoriteten har rätt i sin hemställan — och det är en mo dest hemställan. Den gäller en skrivelse till Kungl. Maj:t om översyn i lämpligt sammanhang av förtalsbrotten i enlighet med vad utskottet anfört. Herr talman, jag ber för min del att få yrka bifall till utskottets hemställan. som i motionerna beskrivits, inginge höjningar av de allmänna barnbidragen, införande av allmänt vårdnadsbidrag, införande av extra barnbidragsförmåner till barnfamiljer med lägre inkomster samt värdebeständighet och standardbeständighet för de familjepolitiska förmånerna.